Fru talman! Lars Ahlmark säger att det vi föreslår är oansvarigt och att det driver på inflationen. Men man driver ju inte på inflationen bara för att man betalar sina skulder. Det är alltså fråga om ett underskott som förr eller senare behöver täckas. Vore det inte bättre att beta av detta så snabbt som det går genom att ta ut de avgifter som behövs för att få balans i radiofonden? Visst finns det billiga långfilmer, men det förekommer också en mycket stor prisvariation. Vill man ha ”smalare” filmer och filmer som inte är så att säga massproducerade, är det inte säkert att dessa är billiga. Ett annat problem när det gäller Sveriges Televisions visning av långfilmer är ju behovet av att filmerna först får visas ute på biograferna under en tillräckligt lång tid. Det gäller att slå vakt om biograferna, varför TV inte får ses som ett konkurrensmedel gentemot filmverksamheten. Vi vill gärna att filmerna får gå en viss tid på biograferna innan de visas i TV. Det ligger faktiskt ett värde i detta. Biograferna är en av de kulturinstitutioner som har störst spridning i detta land. Till Karl Boo vill jag säga att det inte bara var folkpartiet och vpk som slog vakt om dets.k. public service-begreppet utan att också socialdemokraterna gjorde det. Vi var alltså tre partier som gjorde det genom att hävda att det är viktigt att Sveriges Radio och TV är licensfinansierat. Vi anser att detta är en bra finansieringsmetod därför att den garanterar självständighet och även gör det möjligt att ställa krav på det som ligger i public service-begreppet, t.ex. kvalitet, mångfald och opartiskhet. Det är därför förödande att så lättvindigt sälja ut denna självständighet och den höga och fina målsättning som vi alltid har haft för Sveriges Radio och TV i landet genom att släppa in en reklamfinansiering. Erfarenheterna från andra länder visar ju att, om vi fick dessa reklamintäkter, skulle kanske motståndet mot att höja licenserna ganska snabbt öka. Jag tycker att centerpartiets inställning är ett uttryck för en sådan utveckling. Därmed blir det ju i realiteten inte fråga om en resursförstärkning, utan detta kommer snarare att ytterligare skruva upp trycket när det gäller kommersiell påverkan på Sveriges Radio och TV.
Fru talman! Ing-Marie Hansson säger att underskottet i radiofonden bör betas av så snabbt som möjligt. Det är något helt annat än vad kulturutskottet sade förra året, då utskottet var enigt om att man inte skulle höja mottagaravgiften mer än vad som är oundgängligen nödvändigt. Och det är en sådan här extra, onödig höjning som Ing-Marie Hansson nu förespråkar. Vidare säger Ing-Marie Hansson att biograferna måste få tillfälle att visa film. Javisst. Men jag tror att om TV visade bra långfilmer, skulle biograferna i praktiken få fler besökare. Människor skulle lockas att också gå på bio om de visste att det finns en hel del trevliga filmer genom att vissa av dem visades i TV. Det blir ju ändå bara fråga om ett mycket begränsat antal. Utskottsmajoriteten framhåller i betänkandet att det finns en spärrtid som skulle kunna vara bidragande till den situation som råder. Spärrtiden sägs vara 18 månader. Men när man ser film i TV får man snarare uppfattningen att vi har en spärrtid på 18 år.
Fru talman! Utskottets vice ordförande säger att vi i centern handlar på ett lättvindigt sätt och lägger fram förslag som inte är genomtänkta — det var väl innebörden i det hon sade. Vi har verkligen utrett denna fråga. Den har varit föremål för prövning på riksstämma. Det förslag vi här lägger fram är alltså väl underbyggt. Att sedan socialdemokratin, genom i första hand kulturmi nistern, inte har något verkligt intresse av att analysera denna fråga för att åtminstone komma med en bevisning för att det är fel att gå denna väg, tycker i alla fall jag visar på ett strul som saknar verklighetsförankring. Jag tror, Ing-Marie Hansson, att vårt förslag skulle kunna samla en rätt stor uppslutning i denna kammare om man verkligen ville fullfölja det vi föreslår. Det finns ju, som jag tidigare har sagt, ändå krafter i ganska stor närhet till Ing-Marie Hansson som har samma uppfattning som vi. Det vore därför olyckligt att i detta sammanhang vifta bort dessa möjligheter till att förstärka koncernens ekonomi. När jag i mitt förra inlägg uttryckte mig någonting i stil med att Ing-Marie Hansson ömt tog folkpartiet och vpk till sin famn, inkluderade detta självfallet socialdemokraterna — det skall jag inte förneka. Men det är ändå något av bevis på brist på argument, när Ing-Marie Hansson påstår att Sveriges Radio-koncernens neutrala ställning skulle påverkas om man tillför reklampengar till radiofonden som sedan delas ut på samma sätt som gäller för mottagaravgifter som tillförs fonden. Jag tycker att det är felaktigt att uttrycka sig så.
Fru talman! Vi tycker att det är i det närmaste oundgängligen nödvändigt att nu genomföra en kraftig höjning av mottagaravgiften. Därför biträder vi det förslag som finns i propositionen i denna del. Jag tycker fortfarande att moderaterna visar en njugghet när de inte vill biträda denna höjning fullt ut. Man kan naturligtvis diskutera på vilket sätt man skall få en större publik till biograferna. Det är viktigt att man får fler program i TV som informerar om filmer och därmed också får publiken intresserad. I det avseendet har man ju också börjat pröva litet nya former som verkar spännande och intressanta. Om centern kom med bra förslag, Karl Boo, skulle vi socialdemokrater vara mycket lyhörda. I många fall finns det en viss värdegemenskap mellan våra partier, eftersom båda är folkrörelsebaserade, något som jag fäster stort avseende vid. Just därför är det beklagligt att centerpartiet i den här frågan har vikt sig och inte riktigt orkat hålla stånd. Det är oerhört viktigt att vi kan garantera Sveriges Radios opartiskhet och självständighet, inte minst mot bakgrund av det stora utbud av andra kanaler som vi nu får. Jag vidhåller att det är stor risk för att man utsätter bolagen för en ökad programpåverkan om man skulle göra dem beroende av reklamintäkter.

Fru talman! Lokalradion har haft en snabb och positiv utveckling under de senaste åren och har i dag höga lyssnarsiffror i större delen av landet. Lokalradions ambition att ge lyssnarna god service inom resp. regioner har mottagits väl. Utbyggnaden av det fjärde FM-nätet ger möjligheter till betydligt utökade sändningar. Fem distrikt har hittills sänt i det nya nätet, och för en vecka sedan gick ytterligare fyra distrikt ut i den egna kanalen. I dag finns bl.a. båda de skånska lokalradiostationerna, Radio Kristianstad och Radio Malmöhus, i P 4. För att uppnå ett sammanhängande och varierat programutbud under hela dygnet vill lokalradion ha möjlighet att sända program från riksradions tre kanaler under tider när de egna programmen inte räcker till, bl.a. på grund av bristande resurser. Den överenskommelse som har träffats mellan Riksradion och Lokalradion ger möjligheter till sådan tappning, dock begränsad till vissa bestämda tider för resp. kanal. Avgränsningarna är ganska svårförståeliga. Man kan undra varför lokalradion t.ex. inte får tappa från P 1 efter kl. 19.00 på kvällarna eller från P 2 på eftermiddagarna. En flexibel tappningsrätt skulle, enligt vad lokalradion upplyst om, göra det möjligt att komponera ett program som bättre tillgodoser de intressen och behov som finns i varje särskilt distrikt. Som exempel kan nämnas att program om jordbruksfrågor och debatter om miljöproblem i riksradion har ett stort intresse i de skånska länen och kunde med fördel samsändas i lokalradion. Man kan också tänka sig att en symfoni av Sten Broman som framförs i P 2 kan vara angelägen att sända i den skånska lokalradion. En flexibel tappningsrätt för lokalradion har stora fördelar för lyssnarna. Det finns inte heller någon anledning att misstänka att lokalradion skulle missbruka tappningsrätten i strid med programmålen. Sju skånska folkpartister har undertecknat motionen om en skånsk lokalradio med flexibel tappningsrätt under hela dygnet. Vi anser att alla lokalradiodistrikt bör få denna rätt efter hand, men om det finns farhågor för konsekvenserna skulle man till att börja med som försöksverksamhet kunna ge enbart de skånska lokalradiostationerna denna tappningsrätt. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 9 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skulle bara vilja hemställa att Margareta Mörck läser i protokollet vad Jan-Erik Wikström uttalade om tappningsrätten och upphovsrätten. Det är faktiskt så att lokalradion och riksradion är olika bolag i samma koncern. När det gäller programmen måste dessa frågor lösas; det går inte att ha en helt fri tappningsrätt, som Lars Ahlmark talade om tidigare och Margareta Mörck nu förordar när det gäller Skånedistrikten. Jag tror att det är viktigt att vi i riksdagen har detta klart för oss. Riksdagen har inte bestämt hur det skall vara med tappning av program utan har överlåtit på Sveriges Radio-koncernen, som ju har äganderätten till de producerade programmen, att fastställa hur programmen skall kunna utnyttjas bolagen emellan.

Fru talman! Det är 14 år sedan riksdagen beslutade om de riktlinjer för kulturpolitiken som sedan dess legat till grund för statens insatser på kulturområdet. Är 14 år en lång tid, sett i ett kulturperspektiv? Svaret kan vara både ja och nej. Nej naturligtvis, om vi betraktar vår svenska kultur i det långa tidsperspektivet med de både nationella och internationella strömningar som på olika sätt påverkar kulturen i vårt land. Men svaret på frågan blir ja, om man tar hänsyn till att, så som utskottsmajoriteten gjort, målen för den statliga kulturpolitiken skall vara oföränderliga både till innehåll och till antal. År 1974 utformades dessa mål i ett helt annat kulturklimat än dagens. Samhällstillvänd egenverksamhet gynnades i alla avseenden, och ordet finkultur fick inte nämnas. Följden blev så småningom färre teaterbesök, minskad bokutlåning, arkitektoniska missfoster och framväxande flowerpower-kultur med allt vad som låg i detta begrepp. Mot bakgrund av den tidens kulturklimat framstår de åtta kulturmålen som föredömligt klara och vägledande. Under flera år har det emellertid väckts motioner med krav på att målen utökas till att också omfatta konstnärlig kvalitet och rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer. Kanske bör dessa krav kompletteras ytterligare genom att man betonar vikten av mångfald och variation i kulturyttringarna. Om kvalitetskravet skriver utskottsmajoriteten — precis som tidigare — att det kan anses allmänt accepterat. Kvalitetskravet är inte allmänt accepterat, och just därför borde det slås fast som ett mål. I takt med utvecklingen av nya kommunikationer ökar inflödet av dålig kultur, som alltid har större ekonomiska resurser att hävda sig. Därför har staten ett särskilt ansvar för att kvalitetsinriktad kultur får möjlighet att göra sig gällande. Jag ställer mig frågan: Vad är den innersta orsaken till socialdemokraternas motvilja mot att hävda kvalitet i målsättningen? Är det rädsla för konsekvenserna, för att kulturmedel i mindre grad kommer att gå till ABF:s och Medborgarskolans hobbycirklar eller för att kvalitetskravet skall förhindra kulturbidrag till grupper och organisationer vilkas verksamhet inte har något som helst med kvalitet att göra men som av politiska eller andra skäl får kulturmedel? Vi moderater kommer emellertid att återkomma med motioner och reservationer, och någon gång kanske socialdemokraterna kan ge efter för krav som hör hemma i dagens Kultursverige. Sedan vill jag säga några ord om konstnärernas arbetsvillkor. Utskottet har i olika sammanhang tagit del av de stora svårigheter som särskilt bildkonstnärerna har att kunna försörja sig på sin konstnärliga verksamhet. Förra året genomfördes en kraftig ökning av anslaget till visningsersättning åt bildoch formkonstnärer, vilket anslag tillförs Sveriges bildkonstnärsfond. Detta skedde i avsikt att ge konstnärerna möjlighet till förbättrad ersättning. I årets budgetproposition nämns ingenting om att medlen skulle kunna användas till annat än direkt stöd till konstnärerna, förutom att medlen skall kunna användas för viss del av konstnärsnämndens förvaltningsoch lokalkostnader. År 1985 ändrades emellertid — helt i tysthet — förordningen om Sveriges bildkonstnärsfond, underskriven av Bengt Göransson. Den nya lydelsen är denna: Medel ur fonden får användas dels till ändamål som syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet, dels till andra ändamål som berör verksamhet inom bildkonstens område. — Ingenting sägs om detta i propositionen. Men ändringen har medfört att fondens styrelse satt av anslagsmedel till organisationsbidrag till KRO och KIF. Jag finner detta ytterligt märkligt och hoppas att kulturministern senare, när han skall tala här i kammaren, vill redovisa för de skäl han hade att förändra förordningen och därmed undanta aktiva konstnärer från ett stöd som riksdagen förutsett skulle utgå. Fru talman! Jag har velat peka på detta därför att det är ett exempel på socialdemokratisk kulturpolitik. Kollektivet skall gynnas på de enskildas bekostnad. Om man tar 500 000 kr. av ett anslag till konstnärer och ger det till organisationsstöd, mister 25 konstnärer statsbidrag på 20 000 kr. var, samtidigt som man förstärker en organisation där man ser till att det finns en stark socialdemokratisk majoritet i styrelsen. Sedan är fältet fritt för att vidare anslag bara kan utgå till konstnärer som är medlemmar i denna organisation. Det innebär att man också lyckas politisera kulturen mer än vad som borde vara tillåtet. Vi moderater hävdar — oupphörligen — att kulturen skall präglas av frihet, frihet för konstnären i sitt skapande. Oberoende av politiska strömningar och åsikter skall han utöva sin verksamhet. Endast då ger vi utrymme för den mångfald som måste känneteckna ett levande kulturliv. Sedan Bengt Göransson blev kulturminister har kulturen alltmer blivit en fråga om anslag. Utan tillräckligt med anslag ingen kultur. Centern börjar tala om ett enprocentsmål, och de kulturverksamma trycker på: mer statliga pengar. Samtidigt pågår en annan debatt. För första gången på länge har man börjat att ute i landet se kulturen som en regionalpolitisk fråga. Faktum är att vanliga människor upplever utvecklingen av ortens kulturliv som viktig. En bra teaterverksamhet, ett levande bibliotek och ett aktivt musikliv gör faktiskt en ort attraktiv för inflyttning och även för företagslokalisering. Staten har ett övergripande ansvar för våra nationalscener, för våra stora museer och för att det ute i våra län finns ett fungerande kulturliv. Det är därför minst sagt anmärkningsvärt att regeringen inte har velat tillsätta den utredning om hur det regionala stödet i framtiden skall utformas för att målen skall uppnås som riksdagen hemställt om. De socialdemokratiska ledamöterna av utskottet har inte funnit detta förhållande ”anmärkningsvärt”, utan förhåller sig mjuka i kritiken genom att reservera sig mot utskottsmajoritetens skrivning. På samma sätt har socialdemokraterna i egna reservationer försvarat kulturrådets rätt att fungera utan pekpinnar från riksdagen och har inte velat vara med om att anslå 400 000 kr. till Marionetteatern. Svensk kulturpolitik har alltmer blivit en fråga om pengar -— statliga pengar. Detta är nästan generande för dem som inte vill vara öppna för att lära av andra länder. I utlandet finns inte något kulturråd som egenmäktigt och maktfullkomligt pytsar ut miljonerna i småposter. Vem vågar säga att Prot. 1987/88:105 kulturen i Sverige i dag är bättre än den i omvärlden? 21 april 1988 Vi moderater har blivit övertygade om att också kulturbesluten måste ligga närmare människorna. Det som sker på musikens och kyrkans område — en överflyttning av medel och ansvar till regionala instanser — borde ske på hela kulturlivets område. Vi moderater vill beskära kulturrådets verksamhet och se till att regionerna i högre grad själva får forma sitt kulturliv. Det är nästan skrämmande att konstatera att de fria teatergrupperna får nästan 60 90 av sina offentliga medel från staten, för våra vanliga institutioner är siffran 26 20. Var finns den dynamik som skall känneteckna sådan verksamhet? Vi moderater vill föra över mer pengar från enskilda företag och organisationer till kulturen. Regeringen skulle se över hur man genom inrättande av fonder skulle, så som skett på forskningens och medicinens område, kunna knyta frivilliga medel till kultur. Men ingenting händer! Samtidigt talar man fortfarande på centralt håll illa om sponsring. Men på den punkten har något hänt. Vart man än kommer, till museer, teater och t.o.m. bibliotek, finns i dag en nästan entusiastisk inställning till att få nya pengar från frivilligt håll. Och man lyckas ofta. Regeringen vill emellertid bara tala om när man inte lyckas. Wasamuseet och Göteborgsfestivalen har blivit exempel på verksamheter. Men man borde egentligen undersöka varför man misslyckades. Varför har man lyckats så väl med den nu pågående kultursatsningen i USA i samband med Delawarejubileet, men misslyckats med Wasa? Det finns svar på den frågan, men jag skall inte ta upp tiden med den diskussionen. I den kulturdebatt som nu pågår finns vissa ljusglimtar. En av de mest lovande är den ökande betydelse som alla parter tycks vilja ge kulturen och de kulturaktiva i framtiden. Välfärd är inte längre bara en fråga om bostäder och vård, välfärd har blivit ett begrepp som tar upp människornas hela livssituation i vilken kulturens andel är omistlig, så omistlig att enskilda människor gladeligen offrar materiella behov för att i stället få uppleva den stimulans och tillfredsställelse som tillgång till musik, teater, litteratur och konst skänker. En kulturministers viktigaste uppgift borde vara att stödja och hjälpa dem i sökandet av kulturupplevelser, inte att i första hand underlätta strömmen av statliga pengar till kulturen. I tidningarna lämnades häromdagen den osannolika uppgiften att varje svensk i medeltal satsar 2 000 kr. på spel och dobbel. Den uppgiften gör mig allt positivare till centerns reservation till förmån för en spelfond för kultur, men nu är det regeringen som skall framlägga förslag till hur kulturlivet i framtiden skall stödjas. Fru talman! Debatten kommer att fortsätta. Låt mig bara här få yrka bifall till de reservationer i kulturutskottets betänkande nr 12 som avgivits av utskottets moderata ledamöter och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Häromåret i en radiodebatt om kulturpolitik tillät jag mig att säga att ett av problemen var att av svenska politiker bara ungefär 10 96 var intresserade av kultur och hade ett personligt engagemang för denna. Någon 3 Prot. 1987/88:105 dag senare träffade jag här i kammaren C.-H. Hermansson, som kom fram till mig och sade att jag hade fel. Enligt hans mening var det bara 5 90 av Sveriges politiker som hade ett personligt engagemang för kulturen. Jag är kanske benägen att ge honom rätt. Det gäller dess värre inte bara riksdagen utan också de kommunala församlingarna. Förutsättningen för att man skall ha ett intresse för kulturpolitik är ju att man har ett personligt förhållande till kultur av ett eller annat slag — det må vara litteratur, musik, dans eller opera eller något annat. Efter detta kan man konstatera att den kulturpolitiska debatten väldigt ofta förs i skymundan. Plötsligt kan den emellertid ta fart — och det är vad som har hänt de senaste veckorna. Jag tänker på det öppna brev som skrevs av Hasse Alfredson, Bibi Andersson och ett tjugotal av deras kolleger från olika kulturområden. De uppvaktade riksdagspartierna förra veckan och undrade vilka kulturpolitiska krav partierna avser att driva inför valet. Det är bra att de har ställt denna fråga, för det betyder att vi förhoppningsvis skall få tillfälle att ge svar i något medium. Det brukar annars inte vara det lättaste att få de kulturpolitiska debatterna i riksdagen speglade i medierna. Under de senaste dagarna har också representanter för de fria teater-, dansoch musikgrupperna demonstrerat utanför riksdagshuset. De hade med sig en giljotin. Jag fick intrycket att många av de fria grupperna upplever frågan om statens stöd till de fria grupperna som en fråga om liv eller död. Vi tycker detta är en viktig fråga. Från folkpartiets sida har vi motionerat om ett större statligt anslag till de fria grupperna än vad regeringen har föreslagit, och Margareta Mörck kommer senare att utveckla just den saken. Får jag, fru talman, begränsa mig till tre principiella frågor. Den första gäller de kulturpolitiska målen, där vi de senaste åren har haft en debatt om huruvida det inte vore motiverat att nu efter 14 år pröva om de kulturpolitiska målen från 1974 fortfarande bör vara de enda som skall gälla. Vi har menat att ett par ytterligare mål måste tillföras dessa kulturpolitiska mål. Det ena gäller kravet på konstnärlig kvalitet. Detta mål fanns av någon underlig anledning inte med 1974. Kravet på att detta skall finnas med motiveras av att om vi inte har detta klart uttalat, hamnar man gång på gång i svårigheter när man skall fastställa anslagsgivningen. Kvalitetsargumentet måste vara det avgörande. Det är den professionella, kvalitativt högstående kulturen som i första hand skall få vårt stöd. Amatörkulturen är värdefull, men det är inte säkert att det är viktigast att just den skall subventioneras av stat och kommun. Det andra mål som vi tycker borde tillföras gäller rimliga arbetsvillkor för våra fritt arbetande konstnärer. Detta kommer Margareta Fogelberg att utveckla senare i denna debatt. Vi anser att detta för närvarande är den kanske viktigaste kulturpolitiska frågan av alla. Det råder en enorm arbetslöshet i denna grupp, och knappast någon annan än staten kan ta ett avgörande ansvar. Den andra frågan gäller den debatt om sponsring som vi har haft så många gånger förut. Vi i de borgerliga partierna tycker att man mycket väl skall kunna acceptera bidrag från näringslivet eller privata källor, om det inte finns några villkor som belastar relationen till den konstnärliga institutionen. Inte heller får gåvan eller anslaget stå i strid med de kulturpolitiska målen. Detta betyder att det oftast kommer att röra sig om sponsorstöd för gästspel, turnéer eller internationellt utbyte. Frågan blir mera tveksam när det handlar om stöd till basresurserna. Detta måste vara ett ansvar som i första hand åvilar stat och kommuner. Jag tror inom parentes sagt att skälet, fru Sundberg, till att det inte har gått att få pengar till Wasavarvet är att det i näringslivet finns en allmän uppfattning att man inte skall ge sig in på att ta ett nästan fullständigt ekonomiskt ansvar för en statlig kulturinstitution; sådana insatser som näringslivet är villigt att göra måste ha en annan och mera begränsad karaktär. Socialdemokraternas inställning till sponsring är, milt talat, kluven. De är i ord kritiska till sponsring, men i praktiken har de i växande utsträckning börjat hänvisa anslagssökande kulturinstitutioner och fria grupper till näringslivet. Gång på gång hör man talas om att de som har uppvaktat kulturministern har fått några välvilliga synpunkter och rådet att vända sig till näringslivet. Detta aktualiserar frågan, om inte staten och kommunerna ändå måste ta sitt kulturpolitiska ansvar på större allvar. Det blir ju lätt så att det bara uppfattas som en undanglidande manöver om man hänvisar till att näringslivet skulle kunna överta ansvaret. Den tredje punkt som jag vill beröra kortfattat är kravet på en utredning om utbyggnaden av det regionala kulturstödet. Ett enigt kulturutskott och en enig riksdag begärde detta våren 1987. Sedan dess har ingenting hänt, i varje fall inget som har varit synbart för omvärlden. Och nu gör utskottets majoritet ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att denna utredning snabbt kommer i gång. Det finns ett växande tryck ute i regionerna på att staten skall pröva omfattningen av och inriktningen på det regionala stödet, och i flera av de senare debatterna i dag kommer vi in på just frågan om vårt ansvar för den regionala kulturpolitiken.

Jag tycker det är glädjande att vi på det här sättet kan medverka till att denna viktiga kulturinstitution får just det stöd till basresurser som till sist bara stat och kommun kan garantera.

Fru talman! Debatten om kulturpolitikens inriktning och mål måste alltid vara levande och ges ett praktiskt innehåll. Kultur är och bör vara något gemensamt för alla människor och ge inspiration till skapande, kraft till eget förverkligande och framför allt stimulera till gemenskap och harmoni. Ett samhälle som inte har råd att satsa på kulturaktiviteter blir ett fattigare samhälle. Kulturinsatser måste därför få kosta. Ett brett kulturutbud är en tillgång och ett stöd, kanske särskilt för de svagare och ofta ensamma människorna i samhället. 1974 års riksdagsbeslut om de kulturpolitiska målen var ett banbrytande om en vidsynt, framåtriktande kulturpolitik. Konstpolitik och kvalitet skulle få ett stort utrymme, men där sades också att folkrörelseidealet, jämlikhetstanken, människors gemensamma skapande och hembygdskultur var väsentliga inslag. Decentralisering var likaså ett tungt inslag i beslutet. Oavsett boendeort eller ekonomisk ställning skulle varje människa få rätt att uppleva och delta i kulturella aktiviteter för att utveckla sig själv och sin närmiljö. Vår grundförutsättning är därför att allt som sker i form av skapande och positivt utvecklande i samhället skall betraktas som kultur. Kultur växer fram i vardagstillvaron — i människors sätt att vara och leva tillsammans. Formulerade mål — men inte centralstyrning — som ger frihet och skapar möjlighet till ansvar är vad vi behöver. I närmiljöerna finns det många anledningar att mötas, att samtala och finna gemensamma lösningar. Gemenskap, kan man säga, är att forma och uppleva kultur, såsom sker vid dessa träffar och i denna miljö. Jag vill gärna poängtera den omistliga tillgång som våra konstnärer inom olika sektorer av kulturlivet utgör för att ge kvalitetsmässigt god kulturförmedling och draghjälp åt hela kulturlivet. Konstnärerna hjälper oss att tänka inya banor, uppleva nya känslor och kanske hylla nya värderingar. Det är ett lyft som vi måste ha. När det gäller de kulturpolitiska målen har vi i centern under ett antal år krävt en utvärdering beträffande 1974 års beslut och en komplettering av dessa mål. Detta krav återkommer nu i reservation 1 från alla de ickesocialistiska partierna. Det finns god anledning att betona nödvändigheten av att en sådan utvärdering och komplettering kommer till stånd. I reservationen understryks att det råder stor enighet om de åtta kulturpolitiska mål som fastställdes 1974 men att dessa bör kompletteras med nya, och det kan också vara befogat att se över de ursprungliga kulturmålens detaljutformning. Viktiga mål som även bör tas fram är konstnärlig kvalitet och rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer. Det kan också finnas anledning att slå fast vikten av mångfald och variation. När det gäller det decentralistiska målet bör det klarare än nu framgå att Stockholmsbaserade institutioner kan ha ett ansvar för att bedriva kulturverksamhet också i andra orter i landet. Den utredning vi förordar bör självfallet ske under parlamentarisk medverkan. Jag sade tidigare att kultur måste få kosta. Redan förra året ställde centern upp en utmaning till partierna att gemensamt satsa på att nå det s.k. enprocentsmålet fram till år 2000. Jag är glad att kulturutskottets ordförande i dag känner för den utmaningen. Nu är det bara att hoppas att hon och övriga moderater följer upp detta i praktisk handling. Det blir tillfälle att redovisa detta under voteringen om reservation 3. Det behövs en ingående analys av kulturens ekonomiska och andra villkor inför framtiden. Möjligheterna att finna kompletterande finansieringskällor bör därvid undersökas. Denna centerns målsättning ligger som jag ser det väl ilinje med den aktion och de uppvaktningar inför företrädare för de politiska partierna som framstående och etablerade kulturverksamma gjorde i förra veckan. Det kan vara skäl för oss politiker att lyssna på dem som står mitt uppe i kulturverksamheten, som känner och vill arbeta positivt för svensk Prot. 1987/88:105 kulturpolitik framöver. 21 april 1988 I reservation 10 tar vi från centern ånyo upp frågan om inrättandet av en kulturoch folkrörelsefond. Inför den utredning som sker i regeringskansliet på riksdagens uppdrag om inrättandet av en eller flera kulturfonder vill vi erinra om vår uppfattning att en del av de ständigt ökande statliga inkomsterna från lotteriverksamhet och liknande borde läggas in i en eller flera sådana fonder. Förslagsvis kan 10 96 av statens spelinkomster vara en rimlig andel. Nu kommer denna fråga senare till riksdagen genom propositionen om ändring i lotterilagen, men som vi befarade kommer tyvärr inte den propositionen att lösa det här problemet. I reservation 12 fullföljer vi från centern vår decentralistiska målsättning. Det gäller grundbidragen till teateroch dansinstitutionerna. Nu går över 60 Yo av dessa pengar från staten till storstäderna. Vi kräver att målsättningen skall vara att fram till 1995 få en fördelning som ger övriga landet en minst lika stor del som storstäderna. Från centern är vi angelägna att komma ut med kulturutbudet till människor i vardagslivet. Vi biträder därför förslaget om bidrag till kultur på arbetsplatserna. Vi hävdar dock att begreppet bör vidgas till att gälla också boendeområdena. En sådan verksamhet kan främja gemenskap och initiera aktiviteter som syftar till en bättre boendemiljö. Kultur skall vara förenande, icke skiljande. Det här är ett utmärkt tillfälle för staten att inrikta sitt stöd också på kulturutvecklingen i boendemiljön. Kulturrådets slutsats om lokalt förankrade projekt är att dessa kan leda till processer som ökar deltagarnas kunskaper om den egna miljön. Därmed skapas möjligheter att påverka miljön till det bättre. Vi föreslår att anslagsposten benämns Kultur i vardagslivet och att 2 miljoner mer än vad regeringen föreslår beräknas för ändamålet. När det gäller medel för insatser inom filmområdet begär konstnärsnämnden att 1,5 miljoner skall beräknas för att möjlighet skall skapas att ge bidrag till unga filmare, filmoch videoexperiment i mindre skala och manusförfattande till icke-kommersiell film. Vi tycker att detta är ett intressant uppslag. Det är angeläget att den inriktning som anges i förslaget får stöd. Landsbygd 90-kampanjen har många förgreningar. Bygdegårdarna är ofta centrum för cirkeloch uppdragsverksamhet samt för projektutveckling. Bygdegårdarna begär ett med 400 000 kr. förhöjt bidrag, vilket har tillstyrkts av kulturrådet. Vi tycker att det tidigare ringa bidraget bör höjas med det av kulturrådet tillstyrkta beloppet. Frågan om utställningsersättning har varit föremål för överläggningar och prövningar under många år. Från kommunernas sida har man genom Kommunförbundet hävdat att staten bör stå för generella ersättningar till upphovsmän. Det svenska föreningslivet står för en stor del av konstförmedlingen och utställningsverksamheten i landet. Det är angeläget att den föreningsdrivna utställningsverksamheten kan presentera utställningar av god kvalitet. Ersättning direkt till konstnärerna kan därför underlätta en sådan inriktning. Vi tycker att ett sådant stöd ligger väl i linje med statens stöd till föreningslivet i övrigt. Fördelningen av statens pengar kan med fördel ske på det sätt som PRO tidigare har presenterat. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 19,31, 33, 36 och 38 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! All kultur är rotad i det samhälleliga arbetet och formas under givna historiska villkor — sociala, ekonomiska och politiska — samtidigt som den påverkar dessa. Kulturen är utvecklande när den ger en ny syn på tillvaron. Den genomskådar då de verklighetsförfalskande ideologierna, bryter de stelnade tankemönstren och uppenbarar de dolda sammanhangen. Härigenom blir kulturen ett redskap för människan när det gäller att få grepp om sin tillvaro och att i handling forma sin framtid. En central och avgörande punkt i det kulturpolitiska program som riksdagen fattade beslut om 1974 är den punkt som säger att kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas.

Då får vi en levande, nationell och folklig kultur, som har sin roll som en garant för yttrandefriheten. Men dagens kulturpolitiska debatt förs i en tid då det svenska kulturlivet står inför radikala och lavinartade förändringar. Genom kabel-TV, satellitsändningar, video osv. håller vi på att översvämmas av en kommersiell, massproducerad och främmande kultur som är förkastlig — inte därför att den till stora delar är amerikansk, utan därför att den inte är svensk och därför att den är helt dominerande. Den är förkastlig därför att den saknar varje nationellt särdrag, därför att den av nödvändighet är förgrovad och utslätad, därför att den förmedlar ett allmänt västerländskt ideal, värderingar och livsformer som inte appellerar till svenska folkets verklighet och därför att den hos en hel generation ungdomar skapar ett förhållande till deras idoler som präglas av ouppnåelighet snarare än av tillhörighet. Därför utgör den ett oerhört hot mot yttrandefriheten. I samma omfattning som denna kultur tillåts dominera hotas yttrandefriheten. Vi i vpk anser att det är ytterst viktigt att politikerna i tid uppmärksammar den här utvecklingen och skapar förutsättningar för att bemöta den — inte genom ingrepp, förbud eller murar mot den kommersiella kulturen, utan genom att erbjuda alternativ och genom att maximalt utveckla det svenska folkets kultur. Fru talman! Moralbegrepp, attityder och värderingar som innefattas i begreppet kulturarv återspeglar de ekonomiska, sociala och klassmässiga förhållandena i samhällsutvecklingen. Kulturarvet utgör den grund varpå varje människa bygger och utvecklar sin personlighet och identitet. Det handlar både om individuell identitet — dvs. känslan av att jag som person har ett visst värde, att jag duger något till, och känslan av självrespekt och självförtroende — och om gruppidentiteten — dvs. medvetenheten om att jag hör samman med andra människor, att jag inte är historielös, att mitt liv har ett samband med det som har hänt tidigare. På den medvetenheten grundas självtilliten, känslan av egenvärde, lusten att pröva den egna förmågan att bära vidare gruppens samlade kunskaper och erfarenheter, styrkt av den samlande kraft som gruppen har. Medvetenheten består också av vetskapen om att en del av de egna problemen och svårigheterna inte är personliga utan att de härstammar från de villkor som hela gruppen lever under. Vi anser att man inte nog kan understryka betydelsen av och sambandet mellan det kulturella arvet och personlighetsoch identitetsutvecklingen hos människorna. Endast genom en utvecklad personlighet och genom ett självständigt tänkande blir det möjligt för människorna, framför allt för ungdomen, att kritiskt granska, utveckla, förkasta eller behålla och konstruktivt påverka sitt eget kulturella arv.

Regeringen bör inse att det är ytterst viktigt för arbetarrörelsen att utveckla det svenska arbetande folkets kultur. Det är en kultur som ger människorna möjlighet att känna samhörighet med den plats på jorden där de själva finns och med de generationer av människor som har levt och lever just där. Annars riskerar vi att göra en hel generation ungdomar historielös — samma ungdomar som i dag överöses med massproducerad skräpkultur. Den kulturens värderingar bygger på individualitet och konkurrens. Kan du inte visa att du duger i konkurrensen i skolan eller i arbetslivet skall du också förlora ditt människovärde. För att passa in i den nya kulturens ideal gäller det att leva upp till de normer, regler och mönster för beteende och utseende som den kräver. Att göra det innebär att köpa den trend av kläder, prylar, tankar, åsikter och livsåskådningar som gäller för tillfället -- en trend skapad av dem som har makt och inflytande. Misslyckas du med att leva upp till de bilder som den kommersiella kulturen öser över sina goda konsumenter riskerar du att alltid känna dig otillräcklig och misslyckad. Totalt okritiska skall ungdomar ikläda sig en identitet, skapad för att passa det samhällssystem där det inte finns några olikheter och följaktligen inga motsättningar. Och i den mån olikheter finns skall de sminkas över med ett kladdigt lager brunkräm. Men när skalet görs till den mest betydande delen av människan förlorar insidan helt sin betydelse. Den här kulturen fråntar ungdomarna rätten till en egen identitet, rätten att tänka själva och rätten att se sina livsvillkor som en del i ett större Prot. 1987/88:105 sammanhang. Att tillåta den här kulturens ideal att vara det enda alternativet 21 april 1988 är en fruktansvärd våldsutövning mot ungdomar. an ma " Attinteinse den här kulturens verkningar och att i allmänhet hänvisa till de kulturpolitiska målen är en lika stor våldsutövning. Men det är en typ av våld som regeringen inte går ut i kampanj mot, och det är synd. Det är nämligen här som en av de grundläggande orsakerna till våldet ligger. Det är den själsliga tomheten som den här kulturen lämnar i människornas inre som tvingar ungdomar till desperata handlingar som våld, där slagsmålet blir ett sätt att göra sig synlig i ett samhälle som gjort ungdomarna osynliga. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det är ytterst viktigt att politikerna i tid uppmärksammar denna utveckling och skapar förutsättningar för att förändra den. Regeringen bör också inse att kulturen aldrig är ideologilös, utan att den är av avgörande betydelse för en levande idédebatt och för den ideologiska kampen. Därför är kampen för en progressiv kultur, det svenska arbetande folkets kultur, en av de primära uppgifterna för arbetarrörelsen och arbetarpartierna. Vpk kommer också i fortsättningen att arbeta för att utveckla och stödja kulturyttringar som vänder sig mot förtryck och degradering av människan och som i stället genom sitt motstånd bidrar till en fri och allsidig utveckling. Vi kommer att särskilt stödja den kulturella kampen bland de utsatta grupper som har särskilda erfarenheter och behov, vilket förutsätter klassamhällets nedbrytande. Vi kommer att främja såväl bevarandet och utvecklingen av vårt mänskliga och nationella kulturarv som de nya kulturella strömningar som i varje tid bryter fram som uttryck för nya generationers erfarenheter och kamp. Vi kommer att arbeta för att skapa bättre villkor såväl för utövande konstnärer på alla kulturområden, för amatörer och grupper som för den mångsidiga kulturverksamhet som bedrivs av folkbildningsorganisationer och andra folkrörelser, på arbetsplatser och i bostadsområden. Vi kommer att verka för alla människors delaktighet och medskapande i kulturen från barnoch ungdomsåren och framåt under skoltiden, i arbetslivet och under pensionsåren. Genom vår allmänna ideologiska och politiska kamp vill vi bekämpa de beroendeförhållanden och förtrycksformer som i klassamhället drabbar konst och kultur och skapa utrymme och möjligheter för ett fritt konstnärligt och kulturellt skapande. För uppfyllelsen av dessa målsättningar har vpk en rad reservationer i dagens betänkande, till vilka jag yrkar bifall. Jag yrkar också bifall till de Övriga reservationer där vpk finns med.

Fru talman! När det gäller sponsring kan man konstatera att näringslivet visar ett allt större intresse av att avsätta kapital till kulturändamål. Sponsringen är ett led i en marknadsföring som spelar en allt större roll i de transnationella företagens verksamhet. Den avser bl.a. att påverka hela kulturmönstret och därmed företagens avsättningsmöjligheter. Kulturen används som marknadsföringsobjekt. Företagen satsar på sådana kulturella yttringar som innehåller värderingar som antingen sammanfaller med företagens egna intressen eller åtminstone inte kommer i motsättning till dem. I samma takt som sponsringen dominerar kulturlivet hotar den yttrandefriheten. I samma takt som sponsringen dominerar finansieringen av kulturlivet, kommer udda kulturyttringar att hamna i skymundan. Det finns på så sätt en mycket stor risk för att yttrandefriheten sätts åt sidan. Vad beträffar Immigrantinstitutet anser jag att Catarina Rönnungs argumentation inte håller. Så länge regeringen anser att Immigrantinstitutet är tillräckligt bra för att få ett anslag på drygt 200 000 kr. kan institutet få tillräckligt med medel för att garantera sin fortsatta existens. Det handlar således inte om stora belopp, endast om att vi vill anslå ytterligare 100 000 kr. Jag anser inte att detta skulle behöva vara föremål för en särskild reservation från socialdemokraternas sida.
Fru talman! Huvuddelen av de områden som Catarina Rönnung berörde här kommer Gunnel Liljegren att ta upp senare. Jag skall därför inte besvara mer än en av de frågor som ställdes till mig. Catarina Rönnung tog upp frågan om begränsning av friheten i kulturlivet. Jag skall bara ge några exempel på detta. Ett av dem gäller den starka koncentrationen av medelstilldelningen till kulturrådet. Eftersom man tillsätter kulturrådet politiskt, kan man garantera att man styr tilldelningen av medlen. Den konstnärliga friheten minskar därmed. Det väsentliga för konstnärerna blir att passa in i kulturrådets regler för bidragsgivning. Det andra exemplet jag gav i mitt anförande gällde Svenska bildkonstnärsfonden. Här gäller faktiskt att två konstnärsorganisationer finns representerade — KRO och KIF. Man ändrar i tysthet förordningen, som Bengt Göransson skriver under, så att konstnärsmedel kan användas till organisationsstöd. Sedan beviljar man sig själv stöd — utan att ens tala om för eventuella övriga organisationer att det finns medel att hämta. Man kan diskutera om konstnärsstöd över huvud taget skall gå till organisationer, om man drar den linjen vidare. Det tredje exemplet jag skulle vilja ge rör kultur på arbetsplatser. Man har från socialdemokratiskt håll ansett att arbetstagarna är en av de eftersatta grupperna. Men så är det inte. Det är bara så att man inte kan styra de andra. De gamla, de handikappade, mångbarnsfamiljerna och andra kommer man inte åt. Nej, det gäller att passa in i den socialdemokratiska hegemonin, annars fungerar det inte. Det är bl.a. det vi menar är bristande frihet.
Fru talman! Vi har fört fram krav på ett nytt kulturpolitiskt mål, rimliga arbetsvillkor för de fritt arbetande konstnärerna, och Catarina Rönnung säger nu att socialdemokraterna ser detta som medel snarare än som mål. Jag vill dock säga att man enligt vår mening aldrig skall betrakta människor, vare sig de är konstnärer eller ej, som medel. Sedan till sponsringsfrågan. Jag tycker mig ha noterat ett växande samförstånd mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna på denna punkt —- i praktiken — och jag tillät mig t.o.m. att säga att det tycks mig som om socialdemokraterna på senare tid mycket ofta hänvisar anslagssökande institutioner och grupper till att söka sin lycka hos näringslivet. Jag varnade närmast för att göra detta, eftersom ansvaret för basresurserna fortfarande bör ligga på stat och kommun. Jag tror inte att motsättningarna i praktiken är särskilt stora, och detta är en viktig fråga. Vi har blivit överens om hur sponsringen skall äga rum när det gäller idrotten. Socialdemokratiska ledare inom riksidrottsförbundet har under långa tider aktivt medverkat till detta. Vi är på väg att få mera av samsyn på kulturens område. Jag vill bara varna för att vi skall hamna i ett läge där vi tror att vi kan nöja oss med att hänvisa till sponsorer. Vi kan aldrig springa ifrån det ansvar som stat och kommun har.
Fru talman! Catarina Rönnung började med att förklara att kulturen inte har fått de resurser den behöver. Sedan förklarade hon vilka påspädningar som gjorts, osv.

Jag tror att det skulle vara värdefullt om man i politisk enighet kunde hitta vägar för att resonera om sådana bedömningar. Jag vill också säga att det var bra att vi fick några glimtar om hur utredningsarbetet ligger till i den utredning som riksdagen har beställt i utbildningsdepartementet. Vi hoppas nu bara att den utredningen kommer rätt snabbt. Däremot fick vi ingen redovisning av hur utredningsarbetet ligger till när det gäller kulturfonderna. Det vore intressant att få ett besked också i den frågan. Jag vill också gärna påminna om att vi i vårt yrkande ställer krav på att staten skall ge ersättning till KRO för utställningsverksamhet. Det vore kanske intressant att få någon kommentar från majoriteten också i den frågan, eftersom den är oerhört betydelsefull just för bildkonstnärerna i dag. Till sist vill jag bara säga om de resurser som nu ställs till kulturrådets förfogande att vi tycker det är riktigt att kulturrådet får ett betydande belopp. Det kommer att bli intressant att se hur dessa pengar kommer att användas. Jag vill ge uttryck för det önskemålet att värdefull projektverksamhet ute i landet också skall få resurser till fortsatt verksamhet över detta anslag.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

Herr talman! Det är alltid svårt att citera när man inte har originalet framför sig, så det är bäst att jag klargör för Catarina Rönnung vad jag sade — jag citerar direkt ur mitt manus: ”Mot den under 70-talets början förhärskande flower power-kulturen med allt vad det innebär framstår de åtta kulturmålen som föredömligt klara och vägledande”. Så sade jag och det menar jag. Jag är också medveten om att ett av de målen är att underlätta för det vi i dag kallar amatörverksamhet. Vad jag sedan ställde mig något skeptisk till — och här delar jag Jan-Erik Wikströms uppfattning — var fördelningen. Om vi har begränsade statliga medel för kultur och situationen är som den är för de yrkesverksamma kulturarbetarna, då har jag rätt att ställa frågan: Är det riktigt att ge en så passsstor del som vi gör i dag till stöd för amatörverksamheten, om det medför att det blir mindre kvar till stöd åt de yrkesverksamma konstnärerna? Det är någonting helt annat än att jag på något sätt skulle vara motståndare till amatörverksamhet. Tvärtom — jag tror att både Catarina Rönnung och jag i våra liv har ägnat oss åt den typen av kulturverksamhet, och tack och lov för det. Men vad vi här diskuterar är vart statens något knappa resurser för kultur skall gå. Jag ställer mig något tveksam till att fördelningen på den punkten är den riktiga. Det är bakgrunden till att vi har krävt en omprövning eller översyn av de åtta målens antal och innehåll.
Herr talman! Jag fick inte något svar på frågan, hur utredningsarbetet går beträffande inrättande av en eller flera kulturfonder. Det vore intressant för kammaren att även få ett besked om det. Jag fick inte heller något svar eller någon reaktion på vårt förslag att anslå 5 miljoner till utställningsersättningar. Den debatten har varit lång. Vi vet vilka problemen är, och vi vet hur kommunerna genom Kommunförbundet ställer sig. Därför tycker vi fortfarande att den frågan skall lösas genom att staten betalar ersättningen direkt till konstnärerna. När det gäller vår propå om kultur i boendemiljön vill jag säga att många aktiviteter i boendemiljön är utomordentligt angelägna därför att de skapar gemenskap. De ger också upphov till initiativ och aktiviteter för att förbättra den egna miljön. Det vore bättre om man ändrade rubriken från Kultur på arbetsplatserna till Kultur i vardagslivet och då, med den förstärkning vi föreslår, också inkluderade kultur i boendemiljön. Vi har ju några år tidigare haft en diskussion om hur försörjning med kultur skall ske. Jag har då reagerat mot tankarna att människor tillhörande olika fackliga organisationer skulle få sin försörjning med kultur över dessa. Jag tycker att kultur är något gemensamt, som bör riva gärdesgårdar i stället för att bygga upp nya. Den debatten har vi fört tidigare — jag vill bara erinra om den i dag.
Herr talman! Catarina Rönnung uttrycker sig positivt när det gäller amatörkulturen, och det är bra. Men samtidigt kan man konstatera att vänsterpartiet kommunisterna har en motion och en reservation — nr 13— där vi aktualiserar amatörkulturens situation i landet och där vi konstaterar att uppmärksamheten kring amatörkulturen har varit i det närmaste obefintlig i alla de kulturpolitiska utredningar som hittills har gjorts. Vi föreslår i vår reservation att en snabbutredning skall göras, inte minst av körverksamhetens situation. Körverksamheten är faktiskt en folkrörelse som inkluderar flera hundra tusen människor. Körverksamheten som sådan befinner sig i en mycket svår situation, utan något som helst samhälleligt stöd. Men tanken på en sådan snabbutredning avvisar Catarina Rönnung, och samtidigt redovisar hon en positiv syn på amatörkulturen — hur går det ihop? Det skulle vara intressant att få veta.

Herr talman! Det dagliga livet i ett industrisamhälle som vårt präglas av ett högt tempo, ökande krav på effektivitet och lönsamhet och en ständig anpassning till en snabb teknikutveckling. Utan tillgång till kultur — ett andligt liv, om man så vill — skulle vi knappast leva så harmoniskt som de flesta av oss trots allt gör. Ju mer komplex och svåröverskådlig vår tillvaro ter sig, desto större blir behovet av upplevelser som stimulerar våra sinnen. Att koppla av med en bok eller upptäcka nya världar genom konsten genererar inte sällan ny kreativitet. Men i vilken grad uppmuntrar vi dem som med musik, bildkonst, teater, sång och dans ger oss andra så mycket? De drygt 1,7 miljarder kronor som vi kostar på kulturverksamheten och alltså oss själva framstår som ganska blygsamma jämfört med att vi exempelvis varje år äter snask för mer än 10 miljarder eller omsätter 15 miljarder bara på spel och dobbel. Man kan inte behandla kultursektorn som vilken annan budgetpost som helst. Det handlar inte enbart om att ge hyggliga arbetsmöjligheter för de kulturskapare som lever och verkar i dag. Det handlar lika mycket om att föra vidare en nationell kulturtradition. Men det handlar också om livskvalitet som ger mångfald och frihet åt alla medborgare. Vi i folkpartiet finner det angeläget att samhället ökar sina ambitioner på kulturområdet. Att vårt skattesystem kan leda till orimliga konsekvenser för de ensamföretagare som många av våra konstutövare faktiskt är, är vid det här laget förhoppningsvis väl känt. Folkpartiet har framlagt åtgärdsförslag som tas upp i ett annat sammanhang. Arbetslösheten bland professionella svenska kulturutövare är otillständigt hög. Jag vill påstå att knappast något annat skrå skulle finna sig i att år efter år ligga på en arbetslöshetsnivå runt 12 26. Därför behövs ett bättre samhällets stöd. Ingen ifrågasätter längre att författare får viss ersättning när deras verk lånas ut av biblioteken. På samma sätt självklar vore en likartad behandling av tonsättare, musiker och sångare när man lånar ut deras noter och fonogram. Därför har folkpartiet föreslagit inrättandet av en särskild . komponistfond och en musikerfond. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 31. Regeringens förslag om 300 000 kr. till dansare, koreografer och danspedagoger är långt ifrån tillräckligt. Ett rimligare belopp vore 1 milj.kr. Vi anser också att anslaget Bidrag till konstnärer bör räknas upp med 4 milj.kr. Slutligen vill vi understryka det nödvändiga i att fler konstnärliga yrkesutövare än nu utan bekymmer om ekonomin under vissa perioder kan göra resor, studera och experimentera. Därför föreslår vi att åtta nya s.k. garantirum skapas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 32, 34 och 38. Under förutsättning av bifall till reservationerna 31, 32 och 34 yrkar jag bifall också till reservation 35.

Herr talman! Folkpartiet har inte kommit med något överbud. Våra förslag finns klart redovisade i vårt budgetförslag, och de är alltså finansierade. Men vi har kanske gjort andra prioriteringar än socialdemokraterna. När vi hävdar att vårt land behöver ett nytt skattesystem, inte minst med tanke på konstnärliga yrkesutövare, och när vi begär mer pengar till dansarna och koreograferna än 300 000 kr., så tycker vi att arbetslöshetssiffrorna talar sitt tydliga språk.

Herr talman! Överallt i världen pågår en amerikanisering. Vare sig man befinner sig i Kina, i Sovjet eller i Indien kan man se och uppleva hur det amerikanska tänkandet och den amerikanska livsstilen både på ett ytligt och på ett djupare plan infiltrerar och tränger undan det inhemska sättet att leva och tänka. Också i Sverige pågår sedan många år denna amerikanisering, både öppet och fördolt. Professor Rolf Lundén vid Uppsala universitet säger följande: ”Alla kan väl se hur svenskarna sitter framför TV-apparaterna och ser på Dallas med hamburgare och coca-cola i handen. Klädseln är jeans och andra typiska attiraljer. Före Dallas-kvällen i hemmet har många varit på Stretch-out och Work-out. Ungarna har cyklat på BMX eller lekt Star War. Före hamburgaren har det varit frukt och grönsaker i bästa fit-for-life-anda. När Jane Fonda gympar så kniper Susanne Lanefelt. Allt är lånat från USA.” Det nyss anförda kan man väl dra litet på smilbandet åt, men det finns allvarligare tendenser av amerikaniseringen. Det finns många smygvägar som den dåliga amerikanska kulturen tar till vårt land. Som exempel kan nämnas att av 20 filmer som visades en viss vecka i Uppsala var 16 amerikanska. Från USA kommer många videofilmer och elektroniska spel med inslag av grovt våld. Huvuddelen av all översatt litteratur är amerikansk. Tidigare fick Sverige sin litteraturpåverkan främst från Paris, London, Rom och Aten. Nu kommer den från USA. Många viktiga universitetsämnen är inspirerade av USA. Det gäller framför allt samhällsvetenskaperna sociologi, ekonomi, psykologi, statskunskap och socialantropologi. Kurslitteraturen i dessa ämnen, och i många andra ämnen, är hämtad direkt från USA. De studerande för resultaten av dessa studier med sig ut i arbetslivet och formar därmed det kommande Sverige. Vissa sociala behandlingsformer kommer också direkt från USA, t.ex. dens.k. Minnesota-modellen för att bota alkoholism och Day-Top-modellen för behandling av narkomaner. Den s.k. Alby-modellen är ytterligare ett exempel på amerikaniseringen inom socialtjänsten. Näringslivets teknik är nästan till 100 36 beroende av USA. Sponsring — som man har talat om här tidigare — av kultur och idrott är en annan amerikansk företeelse. Den största delen av konsten och kulturlivet har aldrig varit en frizon bortom kommersiella beroenden, ideologiska innebörder, sociala klassmönster och vanor. Men under de senaste åren har otaliga tecken i tiden blottlagt nya band och bindningar som starkt påverkar kulturklimatet. Det är inte bara inom populärkulturen och i massmedia som kommersialismens negativa verkningar gör sig gällande. En rad fenomen på kulturområdet kan vid en första anblick verka tillfälliga, men de bildar ett mönster. De har alla det gemensamt att de är uttryck för nya bindningar mellan kultur och privat kapital, mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. Kultursponsring är något ganska nytt i vårt land. Sponsring har funnits inom idrotten sedan 15-20 år tillbaka. Kultursponsringen kom dock först i början av 80-talet. Volvo köpte t.ex. då ”in sig” i Göteborgs symfoniorkester. Kultursponsring uppfattas av företagen som en ny kommunikationsform och ingår i vad företagen kallar ”marknadsföringsmixen”. Hela företeelsen och alla begrepp kommer från USA. Under senare år har en form av ”tänkande” kommit från USA. Det är det s.k. positiva tänkandet. Detta positiva tänkande är farligare än vad det låter. Idén är att om man tänker positivt, så blir också resultatet positivt. Om man tänker att ”nu skall jag bli rik genom hårt arbete”, så blir man också rik. Om man däremot tänker negativt, dvs. tänker att ens liv är fattigdom och elände, då blir livet också så. Man kan genom sitt tänkande själv forma sitt liv, påstås det enligt positivt-tänkande-modellen från USA. Det positiva tänkandet har spritts i alla möjliga kurser och i böcker. Näringslivet, de nya religionerna, idrotten och enskilda människor har anammat budskapet om det positiva tänkandet. Franchising är ett nytt system för marknadsföring och distribution som kommer från USA. Det finns nu många sådana företag i Sverige, ett exempel är McDonald's. McDonald's i sin tur sprider både skräpmatkultur och ett livsstilsmönster i vårt land. Den svenska politiken har också amerikaniserats — eftersom vi befinner oss i riksdagen, kan det vara värt att framhålla det. Docent Sören Holmberg säger att valrörelserna alltmer liknar hästkapplöpningar och att politikerna riskerar att bli kampanjmakare. Med amerikaniseringen får man en förskjutning från resultatpolitik till taktisk valpolitik. Politiken blir kortsiktig och opportunistisk. De ständiga opinionsmätningarna, en förändrad och tuffare journalistik och TV:s dominans av valrörelserna har bidragit till denna förskjutning. Det förhållandet att politikerna, åtminstone de som mest står i rampljuset, ständigt måste tänka på sin popularitet, hör förstås också till kampanjpolitikens mönster. Detta politiska mönster, skall vi veta, är hämtat från USA. Dessutom finns det amerikanska inflytandet på många andra områden: leksaker och spel, serier, fritid, mat och dryck, kläder, musik och mycket mycket mer. Allt detta inflytande sker i olika former och i stor eller liten omfattning, mer eller mindre seriöst, utan att man märker det. När man tänker efter och funderar på amerikaniseringen, får man många aha-upplevelser. Men för de flesta människor är amerikaniseringen helt naturlig. Den ingår så att säga i vårt dagliga liv. Vi lever efter detta mönster utan att fråga oss varför. Vi frågar heller inte efter om den kan vara skadlig. Det finns i dag ingen forskning som belyser hur vi i vårt land påverkas av amerikaniseringen. Ingen vet heller åt vilket håll utvecklingen går eller hur långt amerikaniseringen kommer att gå i vårt land. Sverige är, som jag sade i början, inte unikt i detta avseende, utan amerikaniseringen av samhällen pågår överallt i världen. Jag har väckt en motion i den här frågan, och utskottet avstyrker motionen med att säga att man inte skall styra forskningen. Jag har nämligen krävt att det skall forskas om amerikaniseringen i Sverige. Men det kan ju knappast vara fråga om någon styrning bara därför att man påpekar ett uppenbart behov och vill att forskningsmedel skall anslås till denna fråga. Jag tycker att avslagsmotiveringen är väl tunn. Det enda jag begärt är att forskning kommer i gång och att riksdagen uttalar sig för det kravet. Det är verkligen inte att styra någon forskning, möjligtvis att försiktigt påpeka att den behövs. Och jag undrar om inte utskottet ändå kunde hålla med mig om att en sådan här forskning faktiskt behövs och att den behövs nu, innan det är för sent. Jag vill ställa den frågan till Catarina Rönnung, som är taleskvinna för utskottet — jag har sett att hon begärt ordet. Men jag vill också passa på att fråga Bengt Göransson, som jag vet skall gå upp i debatten, om inte han delar min uppfattning att det behövs forskning om den amerikanisering som pågår i Sverige och att medel behöver anslås till sådan forskning. Jag har inte sagt i motionen att amerikaniseringen bör motverkas, så som det står överst på s. 8i betänkandet. Jag har över huvud taget inte uttalat mig om jag tycker att amerikaniseringen är dålig eller inte. Jag vill bara att vi undersöker effekterna av den på vårt samhälle. Motionen handlar egentligen inte om det som utskottet vill pådyvla mig, nämligen om svenskhetens bevarande eller ens om att bevara den nationella kulturen, utan den handlar bara om hur amerikaniseringen visar sig i vårt samhälle, och jag vill då veta hur den påverkar oss. Denna fråga har mig veterligen aldrig rests i riksdagen tidigare. Därför är det underligt att utskottet försöker stödja sig på forskningspropositionen från 1987, där vissa resurser finns för kultursociologiska och kulturpedagogiska frågeställningar. Och att tro att man forskar om amerikaniseringen genom att förbättra kulturstatistiken, är så dumt att jag inte kan tro att orden är sanna. Jag tycker att det var tråkigt att motionen fått ett så töntigt avslagsyrkande. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! I alla tider genom historien har olika länders kulturer 21 april 1988 påverkat varandra. Vad vi nu får tillbaka från Amerika är värderingar och företeelser från människor som har smälts samman under ett par hundra år, däribland ett icke föraktligt antal skandinaver. Man kan tycka precis vad man vill om den s.k. amerikanska kulturen, men det avgörande är ju hur vi själva står rustade att välja och vraka och att välja bort det som eventuellt skulle vara dåligt. Min erfarenhet är att det som är dåligt till slut kommer att försvinna av sig självt.
Herr talman! Man kan ju göra sig rolig över en kortfattad reservation, om man finner det påkallat, men jag tycker inte att reservationen är dålig. Att amerikaniseringen pågår utan att vi märker det, är ju precis vad som sker, och det är det farliga med amerikaniseringen. Jag har själv inte varit varse alla de yttringar som den faktiskt har. Jag rekommenderar Catarina Rönnung att ta del av det material som jag har fått från utredningstjänsten. Jag tror att hon i så fall blir ganska förskräckt. Hon kommer också att märka att hon inte har uppmärksammat hur amerikaniseringen har slagit in på vissa områden. Så det är ganska dåliga argument Catarina Rönnung kommer med. USA är ett hårt samhälle, där svaga inte har plats. Solidariteten får stå tillbaka för egoism och individualism. Det är ett kulturoch livsstilsmönster som också präglat Sverige, framför allt under senare år, vilket jag har gett exempel på i mitt huvudanförande. Jag talar inte om att förbjuda eller inte förbjuda. Det enda jag begär, Margareta Fogelberg, är att man forskar i denna fråga för att få reda på vilka effekterna blir. Jag har inte tagit ställning till att förbjuda eller inte förbjuda. Däremot tror jag inte att dumma och farliga saker försvinner bara för att de är dåliga. Vi har tvärtom fått en ökning av videovåld och dålig kultur på senare år. Detta ökar hela tiden, det är inte någon självsanering. Som politiker måste man faktiskt vara med och besluta om sanering, om man vet att det skall saneras. Men jag har sagt att i motionen föreslås en forskning om amerikaniseringens effekter på det svenska samhället. Den behövs sannerligen, och det är bråttom med den forskningen.

Herr talman! Det är lätt att säga att vem som helst kan göra det, men jag vill att det skall ske med medel tillförda i särskild ordning, eftersom detta är en allvarlig fråga som påverkar oss mycket.

Herr talman! När man som statsråd befinner sig i kammaren under en debatt får man alltid frågor från ledamöter och blir anmodad att gå in i debatten. När man då gör detta kommer emellanåt samma företrädare och säger att statsrådet tar dyrbar debattid — har han inte tillfälle att tala på andra ställen? Detta gör att jag känner mig något kluven inför detta inlägg. Låt mig, herr talman, klargöra att jag nu har begärt ordet uteslutande för att ta upp några av de frågor som jag har fått. Jag har begärt ordet för anförande under utskottets betänkande 14, och jag avstår här från de allmänna kulturpolitiska resonemangen, som jag får tillfälle att ta upp under den punkten på kammarens dagordning. Först mycket kort till Inga Lantz, eftersom hon frågade om hur jag ser på behovet av forskning om amerikaniseringen. Jag ser inte det som ett viktigt forskningsområde just nu. Däremot är det utomordentligt viktigt att vi debatterar saken. Den politiska opinionsbildningen är för mig viktigare än den politiska forskningen i detta avseende. Jag tycker att Inga Lantz, som har så klara åsikter och uppfattningar, medverkar utomordentligt väl i denna opinionsbildning utan att hon behöver stötta sig på en professor, en docent eller en trebetygsuppsats för att finna underlag för det hon hävdar i sina debatter. Jag tycker att hon är tillräckligt bra redan som Inga Lantz. Ingrid Sundberg gjorde ett påpekande om fördelningen av anslaget i kulturrådet. Hon säger: Låt oss slippa denna politiska fördelning av anslaget. Så konstaterar jag att hon i kammaren står bakom kravet att flytta bort fördelningen av anslag från kulturrådet, där ”politikern” Heidi von Born sitter, tillika med ”politikern”, skulptören på Gotland Pye Engström, ”politikern” radioprogramdirektören Bengt Emil Johnson, poet tillika, ”politikern” Tomas Bolme, ”politikern” Stig Strömholm. Jag undrar vad Stig Strömholm skulle gilla att bli betecknad som politiker. Han är politiskt medveten, men han är ju inte någon partipolitiker. Så vill Ingrid Sundberg flytta denna anslagsfördelning från det ”politiska” kulturrådet in i den ”opolitiska” riksdagen! Jag tycker faktiskt att detta är litet komiskt. Man vill låta riksdagen fördela 100 000 hit och 10 000 dit för att inte Stig Strömholm och Pye Engström skall göra missbruk av det politiska instrumentet i kraft av sina partipolitiska ambitioner och syften. Jag förstår inte riktigt logiken i det hela. Så var det frågan om bildkonstnärsfonden och det förhållandet att den anslagit medel till Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare och likaledes till Konstnärernas riksorganisation. Det handlar om huruvida pengarna kunde användas för sådana ändamål. Bakgrunden till denna fond och dess möjligheter är en proposition som min företrädare Jan-Erik Wikström lade fram 1981/82. Där sades att det är viktigt att fondstyrelsen ges stor frihet när det gäller att bestämma hur fonden — Prot. 1987/88:105 skall användas. Fonden har en styrelse vars majoritet är bildkonstnärer. Det 21 april 1988 är alltså konstnärerna själva som har majoriteten. Mycket tidigt, redan första året, beslöt detta styrorgan att så tolka den allmänna regelskrivning som fanns i Jan-Erik Wikströms proposition att man skulle kunna ge anslag till Sveriges konsthantverkare och industriformgivare. Mot bakgrund av den praxis man då etablerat har jag i beslut 1985 kodifierat det som då tillämpades. Detta är förklaringen till att dessa medel har gått ut. Jag har inte funnit anledning att i efterskott ta tillbaka den fullmakt till självständig hantering som min företrädare medverkade till att bildkonstnärsfonden fick, i all synnerhet som bildkonstnärsfondens styrelse har en sådan ledning att det faktiskt är konstnärerna själva som kan bedöma vilken fördelning man skall göra mellan kollektiva nyttigheter och andra. Man kan möjligen fråga: Bör man ta bort den kollektiva möjligheten helt och hållet? Det skulle man kunna göra, men då ryker möjligheten att ge anslag till kollektivverkstäder och annat, och det har jag inte velat medverka till.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för berömmet. Jag är också tacksam för att Bengt Göransson har en helt annan ton i argumentationen och en seriös inställning i denna fråga som jag inte uppfattade hos Catarina Rönnung. Om det vore så bra att en debatt leder till en bestående kunskap som automatiskt för till förändring, vore det lyckligt. Tyvärr är det inte så. Vi har en tendens i vårt samhälle på gott och ont att utreda frågor kors och tvärs, att forska och ha väl underbyggda faktamaterial innan vi beslutar. Jag tycker att också frågan om amerikaniseringens påverkan på vårt svenska samhälle måste bli föremål för en allvarligt syftande forskning. Jag tycker också att vill man förändra något måste man ha mera fast grund att stå på, även om jag önskar att jag kunde förändra saker från debattstolen här i riksdagen. Men så är det inte. Därför har jag framhållit behovet av att forskning kommer till stånd om amerikaniseringens effekter på det svenska samhället.
Herr talman! Jag vet att kulturministern haft helt laga skäl för att inte vara häri kammaren när jag höll mitt anförande. Jag ville säga att i budgetpropositionen redovisas konstnärsstödet som om det gick direkt till konstnärerna som ett stöd till deras verksamhet. Där nämns inte den förändring i förordningen som har skett. Sedan är det en annan sak att man kan ställa sig tveksam till, som jag gör, att ha en särskild anslagspost t.ex. till Konstnärernas riksorganisation. Jag vet dessutom att det inte nått ut information till andra organisationer om att man kunde söka annat än enskilda bidrag ur den fonden. Jag hoppas att vi i fortsättningen skall få en klarare redovisning av hur konstnärsstödet har kommit enskilda konstnärer resp. det allomfattande KRO till del. Det tycker jag är viktigt. Sedan några ord om kulturrådets verksamhet. Jag begärde från utred 35 ningstjänsten upplysning om sammansättningen genom åren av statens ungdomsråd, men jag gjorde inte detsamma med kulturrådet. Jag vill vara den siste att beskylla några av de av statsrådets nämnda kulturpersonligheterna för att vara aktiva politiker. När det gäller medlemmarna i statens ungdomsråd är det dock mycket tydligare. Men vad vi från moderat sida har satt oss emot är ju inte personerna som sådana, utan det är i första hand den centralisering som råder vid fördelningen av stöd. Några få människors åsikter blir avgörande för hur kulturstödet fördelas över hela vårt land. Statsrådet Göransson vet hur vi tidigare har agerat, och vi har inte ändrat uppfattning i denna fråga.

Herr talman! I december 1987 behandlade riksdagen en motion som jag hade väckt. I den motionen pläderade jag för att initiativ skulle tas till ett europeiskt kulturcentrum för zigenare. Jag pläderade även för att ett svenskt zigenskt kulturcentrum skulle bildas. När motionen behandlades i december 1987 var det mot bakgrund av ett betänkande från utrikesutskottet. I dag behandlas motionen i kulturutskottets betänkande 12. Förra gången som vi behandlade motionen var det Viola Furubjelke som försvarade majoritetens skrivning. Hon underströk då gång på gång, vilket utskottet också hävdade i sin skrivning, att idén med ett zigenskt kulturcentrum var bra i och för sig men att initiativet skulle komma från zigenarna själva. Det var den bärande argumenteringen då. Om jag förstod argumenten rätt så skulle de väl tolkas som att det kunde verka som ett pådyvlande om riksdagen drev genom frågan om ett zigenskt kulturcentrum utan att zigenarna själva hade begärt det. Märkligt nog använder sig kulturutskottet nu av samma skrivning. Jag har nämligen med anledning av årets behandling av motionen framlagt bevis för att zigenarna själva begär ett sådant centrum. Jag har bifogat en skrivning om detta. Därför tycker jag att det är märkligt att kulturutskottet inte har använt sig av någon annan argumentering när det i år har avstyrkt motionen. Den gamla motiveringen duger ju inte längre. Vad har Catarina Rönnung att komma med i år, med tanke på att de argument som Viola Furubjelke använde i fjol faktiskt är undanröjda? Herr talman! Jag tror att det är viktigt, om vi skall visa en konkret minoritetspolitik, att vi arbetar förebyggande. I fjol citerade jag den kände David Schwartz, en av våra kända invandrare. Han har sagt följande: ”Den dag Sverige blivit kvitt minoritetsproblemen är när en person kan resa sig upp och med stolthet säga: Jag är länspolischef och zigenare!” Den dagen ter sig avlägsen när kulturutskottet inte kan bemöda sig mer om denna idé.

Herr talman! Våra museer — och även våra arkiv för den delen — fungerar som svenska folkets minne. Museer finns över hela landet. De spelar en viktig rolli ett kultursamhälle. Över 250 museer i vårt land har öppet året om och drivs av fackutbildad personal. Det görs ca 15 miljoner museibesök under ett år. Antalet besökare speglar dock inte hela bilden av museernas verksamhet. Där pågår också verksamhet i form av förvärvande, registrering, katalogisering, konservering och vård, magasinering och forskning — allt betydelsefullt för ett museums funktion. All denna verksamhet ställer stora krav på rymliga, ändamålsenliga lokaler för utställningar och för magasinering. Krav ställs också på särskild kompetens hos personalen. Detta leder till relativt höga driftskostnader. Museerna visar inte bara sitt basmaterial. Museerna har blivit en samlingsplats för skilda arrangemang. De har blivit samlingspunkten för debatter, samtal, konserter och annat som bidrar till kulturlivet. I fjol vår fattade riksdagen ett viktigt beslut när man gav de stora specialmuseerna i Stockholm status som ansvarsmuseer. Vi stödde den tanken och var även villiga att gå längre i anslagshänseende för att ge ansvarsmuseerna större möjlighet att spela sin viktiga roll som förmedlare av kunskap, ge service åt regionala och lokala museer samt forska och upprätthålla internationella kontakter. Våra ansvarsmuseer står sig mycket väl i internationell jämförelse. I vissa avseenden har vi unika samlingar — Nationalmuseums samling av fransk och nederländsk konst t.ex. I våra konstmuseer bevaras resultaten av många generationers mest betydande konstnärliga arbeten. Konstmuseerna har en dubbel funktion i det svenska kulturlivet. Dels skall de som främsta organ verka som förmedlare av bildkonst från olika länder och tidsperioder, dels har de en funktion som insamlare och bevarare av dagens bildkonst för kommande generationer. 4 Under årens lopp har konstmuseernas ekonomiska möjligheter att till sina samlingar foga representativa verk av vår tids konst allvarligt urholkats. Statens konstråd utgör genom sin inköpsverksamhet en garanti för att statliga verk och byggnader får möjlighet till konstnärlig utsmyckning. På samma sätt svarar kommunerna för att en del av kostnaderna vid byggande anslås till konstnärlig utsmyckning och för att arbetstillfällen skapas för konstnärer. Mot den bakgrunden ter det sig egendomligt att våra museer har uppenbara svårigheter att kunna komplettera sina samlingar i den utsträckning som erfordras för att vi skall kunna fullfölja ambitionerna att ge en helhetsbild av bildkonstens utveckling i vår tid. Vi vill därför förstärka dessa resurser och reservera oss i reservation 1 för ett med 2,8 milj.kr. förhöjt belopp. Riksdagen anslår i dag mer än 360 milj.kr. till museer och utställningar. Vi ställer oss i stort sett bakom dessa anslag. I ett avseende har vi, som jag sagt, önskat höja bidraget till konstmuseernas konstinköp. Vi har en annan uppfattning än utskottets majoritet även beträffande två andra anslag. Det gäller Arbetets museum och Riksutställningar. Bidraget till Arbetets museum om 5 milj.kr. tycker vi skall slopas. Vi anser att detta museum i första hand är ett ansvarsområde för stiftelsenämnden. Till detta kan läggas att museet kan söka ekonomiskt stöd inom ramen för bidrag till regionala museer. Vi har självfallet inget emot att arbetslivet får sin dokumentation vid museet i Norrköping, men vi anser att stiftelsen, i vilken ingår så resursstarka organisationer som LO, TCO, KF och ABF, bör ta det ekonomiska ansvaret. Riksutställningar producerar och förmedlar utställningar. Mottagare är museer, skolor, studieförbund, konstföreningar m.fl. Riksutställningars effektivitet har diskuterats, och vi har under några år varit kritiska mot organisationen som fått ett drag av byråkrati över sig. Detta har också diskuterats i pressen. Vi räknade med att en del arbetsuppgifter skulle försvinna från Riksutställningar, när vi fick våra fem ansvarsmuseer. Nu förefaller det som om Riksutställningar skall få fortsätta att arbeta som tidigare. Vi anser att organisationens verksamhet måste effektiviseras och begränsas, varför vi föreslår ett anslagsbelopp som med 3 milj.kr. underskrider regeringens förslag. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2 och 8.

Herr talman! Folkpartiet vill tillföra statens konstmuseer större resurser än regeringen för inköp av konstverk till samlingarna. De senaste åren har konstpriserna skjutit i höjden. Samtidigt har anslagen för inköp av konst till statens konstmuseer minskat. Denna kombination är olycklig för museernas konstsamlingar. Det finns uppenbara risker för att luckor uppstår i samlingarna vilka inte kan fyllas i efterhand. Detta gäller främst samlingarna av samtida svensk konst, där det är av stor betydelse att kontinuiteten i inköpen upprätthålls. Det är inte några stora belopp som behövs för inköp — men det är viktigt att anslagen håller sig på ungefär samma nivå år efter år. För två år sedan föreslog regeringen en förstärkning av inköpsanslaget med 2,7 milj.kr. Tyvärr anvisades endast 500 000 kr. av dessa som en permanent förstärkning. Folkpartiet ville att hela beloppet skulle utgöra en permanent ökning. I årets budgetproposition sker inte någon förstärkning alls. Därför vill folkpartiet öka anslaget med 2,8 milj.kr. Det är självfallet viktigt att Moderna museet och Nationalmuseet kan visa en så fullständig samling som möjligt av svensk konst. Därför yrkar jag bifall till reservation 1. Herr talman! Situationen på museisidan i Skåne är speciell och skiljer sig från resten av landet. Den främsta skillnaden har länge varit att båda Skånelänen saknat länsmuseum. Genom en stiftelsebildning är Kristianstads museum fr.o.m. i år länsmuseum, men i Malmöhus län finns i stället tre stora museer — Kulturen i Lund, Malmö museum och Helsingborgs museum. Av dessa är det endast Helsingborgs museum som inte har statligt stöd. När statsbidragen inrättades år 1977 skulle de gå till länsmuseer. Eftersom Skåne inte hade några sådana fick man inrätta dem. Det blev museerna i Kristianstad och i Lund som fick status av länsmuseer. Malmö museum fick särskilt statsbidrag. Frågan om Helsingborgs museum sköts på framtiden. Att inte Helsingborgs museum får statsbidrag missgynnar inte bara museet utan hela nordvästra Skåne, vars 10 kommuner har Helsingborg som ett naturligt kulturellt centrum. Helsingborgs museum består av många olika byggnader och samlingar. Den märkligaste delen är Fredriksdals friluftsmuseum, landets största på 35 hektar. Det består bl.a. av en herrgård från 1700-talet med kringliggande park och en stor landskapsbotanisk trädgård med alla typer av Skånes vegetation och flora representerad. Den botaniska trädgården är unik för Sverige och utnyttjas intensivt av skolorna i hela Nordvästskåne. En planerad och mycket intressant utveckling av den landskapsbotaniska trädgården är beroende av statsbidrag. En stor del av verksamheten vid Helsingborgs museum är regional — till en del täcker verksamheten hela Skåne, men huvudsakligen vänder den sig till nordvästra Skåne. Folkpartiet anser det därför väl motiverat att Helsingborgs museum äntligen får statsbidrag som regionalt museum. Med detta vill jag yrka bifall också till reservation 3.

Herr talman! I Sverige finns två specialmuseer för etnografi. Det är dels Etnografiska museet i Stockholm, som är ett av många statliga museer, dels Etnografiska museet i Göteborg, som är ett av museerna under Göteborgs museinämnds verksamhetsområde. Etnografiska museet i Göteborg har en lång historia. Redan före 1850 nämns de etnografiska samlingarna inom Naturhistoriska museet. Samlingarna har tillkommit och byggts upp genom gåvor från handelsresande och senare från missionärer som har besökt främmande länder. År 1891 fick Göteborgs etnografiska museum en särskild avdelning, och fr.o.m. 1912, då Erland Nordenskiöld blev dess chef, startades ett aktivt vetenskapligt insamlingsarbete, som pågick i många år och i mån av resurser pågår än i dag. Antalet föremål som är väldokumenterade har genom åren ökat från 4 000 år 1912 till omkring 400 000 i dag. Olika experter har uttalat att man aldrig sett så fina och kompletta samlingar av exempelvis indiantextilier som vid Etnografiska museet i Göteborg. Museet är inte bara en angelägenhet för Göteborg, utan det är enligt vår uppfattning en riksangelägenhet, för att inte säga en internationell angelägenhet. Förhållandena är emellertid sådana att av museets alla föremål bara ca 4 Jo kan visas för allmänheten. Resten måste förvaras i magasin. För att få plats att magasinera tvingas museet t.o.m. att ta utställningsytor i anspråk. Allt detta motiverar, enligt vpk:s uppfattning, ett ökat statligt stöd, utan att det kommande utredningsarbetet på området avvaktas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som representanter för vpk har skrivit under.

Herr talman! I och med debatten om kulturutskottets betänkande nr 12 har vi fått de stora linjerna klarlagda och några av de kulturpolitiska målen belysta och skall nu ägna oss åt några av anslagen. I ett par fall tycker jag att vi tydligt kan se sambanden, hur trådarna går. I detta betänkande från kulturutskottet, som har nr 13, behandlar vi alltså anslagen till museer och utställningar, och jag vill till att börja med yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Som det har påpekats är utskottsbetänkandet enhälligt utom på fyra punkter: Arbetets museum, Riksutställningar, två av museerna — Helsingborgs och Göteborgs museer — och statens konstmuseers inköpsanslag. I reservation 1 talar moderaterna och folkpartisterna om de senaste årens nedskärningar av statens konstmuseers inköpsanslag och föreslår ökade resurser för konstinköp. Nu säger Margareta Mörck själv att statens konstmuseer för två år sedan fick en förstärkning med 2,5 milj.kr., av vilket 0,5 milj.kr. var en permanent utökning. I år har vi i majoriteten inte velat anvisa de pengar som moderaterna och folkpartisterna har tagit upp för ökat inköpsanslag utöver vad regeringen föreslår, utan vi har i år valt att göra andra prioriteringar. När det gäller stödet till museer är alltså utskottet enigt utom när vi kommer till Arbetets museum, där moderaterna har en reservation, och stödet till regionala museer, där bilden är minst sagt förvirrande. Det är fem av reservationerna som hör hit. Moderaterna har ingen egen motion här men har funnit en bundsförvant i folkpartiet, som alltså får stöd för sina förslag om mer pengar till Helsingborgs museum. Folkpartiet är det enda parti som både har förslag om ökade åtaganden och mera pengar. Här rör det sig om ökade anslag till både Helsingborgs museum och Göteborgs museer. Centern och moderaterna vill vara med när det gäller att satsa mer i Helsingborg, men när notan skall betalas förlitar de sig på folkpartiet. Likadant gör vpk i fallet Göteborg — ovanligt nog, kan man väl säga, i deras fall, för pengabrist brukar ju inte vara det mest framträdande draget hos vpk. Vi socialdemokrater som representerar majoriteten i utskottet håller fast vid att statens stöd till de regionala museerna skall gå till en mottagare som ansvarar för länsmuseifunktionen. Om det sedan i länet finns behov av att flera museer tar på sig detta ansvar, bör man kunna träffa en överenskommelse med landstinget och berörda kommuner, precis som fallet har varit hittills. För övrigt prioriterar vi i år de små länsmuseerna, vilket är en uppföljning av tidigare beslut och planering. Frågan om stödet till institutionerna i Göteborg, säger utskottsmajoriteten, får prövas i den utredning som kommer till stånd enligt det beslut som vi nyss har fattat i kammaren. Som Alexander Chrisopoulos påpekade, har vi ju två fina etnografiska museer i landet, i Stockholm och Göteborg. Vi sade redan förra året, i det betänkande som behandlade museerna, att båda dessa museer har samlingar från alla världsdelar. I Stockholm är de mest betydande samlingarna från Söderhavet, Centraloch Östasien, Nordoch Mellanamerika, medan Göteborg har sina mest betydande samlingar från Latinamerika, Afrika och Indonesien. På det sättet kompletterar de varandra. Moderaterna yrkar som vanligt avslag på stödet till Arbetets museum och förordar en nedskärning med 3 milj.kr. till Riksutställningar. När det gäller Arbetets museum är det så, Håkan Stjernlöf, att det finns stora brister i dokumentationen av arbetets betydelse och historia. Det är viktigt att vår historia och vårt gemensamma kulturarv på detta område blir en del av vår vardag, och där kan Arbetets museum fungera som förmedlande länk beträffande arbetets värde och arbetets värdighet och samtidigt bli ett centrum för kunskaper, idéer och inspiration. Därför tycker vi att det är viktigt med statligt stöd. Riksutställningar skall främja utställningar och konstbildningsverksamhet genom att förmedla och anordna utställningar och bidra med råd samt utveckla och förnya utställningen som medium för kunskapsförmedling, debatt och upplevelse. I museiutredningen uttalade sig museerna mycket positivt för ett samarbete med Riksutställningar, och det visade sig att det fanns stora förväntningar på Riksutställningar som en resurs för utställningsverksamheten i hela landet. Riksutställningar gör insatser på orter där ingen annan sådan verksamhet förekommer, och det ser vi som en kulturgärning, samtidigt som utställningar många gånger fungerar som inlägg i samhällsdebatten. Att de samtidigt är av stort konstnärligt värde finns det många exempel på. Jag vill alltså yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att Etnografiska museets i Göteborg samlingar är unika råder det stor enighet om. Att de har en väldig betydelse som komplettering av det Etnografiska museet i Stockholm och på så sätt har riksintresse är vi också överens om. Samtidigt är det allom bekant att vpk under en följd av år har motionerat i riksdagen om ökat stöd till detta museums verksamhet. Dessutom vet Sylvia Pettersson att situationen för Etnografiska museet i Göteborg är mycket svår. Jag kan bara upprepa det jag sade i mitt anförande, att endast 4 90 av de samlingar som museet har kan ställas ut i dag. Resten måste magasineras, och det på ett sätt som blir alltmer besvärande. Detta vittnar om att oavsett om vi skall tillsätta en utredning — som hitintills inte har kommit i gång; när den kommer vet man inte — så är behoven av detta museum väldokumenterat och behöver inte utredas vidare.